Fru talman! Maryam Yazdanfar har frågat mig vad jag avser att göra för att angripa problemen som uppstår vid stöld av identiteter. Utnyttjandet av en annan persons identitet kan gå till på flera olika sätt och för helt olika syften. Det kan exempelvis handla om att en person för egen ekonomisk vinning tillskansar sig kreditkort eller handlar varor i en annan persons namn. Det förekommer också att sådana handlingar utförs i syfte att systematiskt förfölja en annan person. Vidare kan identitetskort förfalskas eller stjälas för att utnyttjas i olika brottsliga syften. Ytterligare exempel är när någon ikläder sig en annan persons identitet i sociala medier, vilket bland annat drabbar politiker och andra offentliga personer. Dessa typer av handlingar är straffbara och inryms under de brottsrubriceringar som vi har i dag, exempelvis bedrägeri, förfalskningsbrott, olaga förföljelse, ofredande och förtal. För brottsoffren innebär det faktum att någon annan person utnyttjat deras identitet ofta både praktiska och juridiska problem. Därutöver är det en allvarlig och oacceptabel kränkning av den personliga integriteten. Eftersom tillvägagångssätten och ändamålen varierar är det svårt att ge ett entydigt svar på hur utnyttjandet av andras identiteter ska kunna förhindras. Men avgörande är att vidta åtgärder som förhindrar eller försvårar denna typ av brottslighet. Bank och kreditkortsföretag har ett stort ansvar när det gäller att bygga upp adekvata säkerhetsrutiner kring hur betal och kreditkort och deras koder lämnas ut till kunderna. Rikspolisstyrelsens uppfattning är att problemet skulle minska avsevärt om utfärdandet av alla kreditkort och koder åtföljdes av tillräckliga säkerhetsåtgärder. Även för den enskilde är det viktigt att vidta försiktighetsåtgärder, såsom att ha lås på brevlådan och vara varsam med hur man hanterar ID-handlingar och personlig information. Utnyttjandet av andras identiteter syftar ofta till att begå olika typer av bedrägerier. Rikspolisstyrelsen arbetar tillsammans med Åklagarmyndigheten med att ta fram en nationell handlingsplan för att bekämpa bedrägerier. Jag har vidare inlett en diskussion om möjligheten att skärpa bedrägerilagstiftningen för att bättre förebygga den här typen av kriminalitet.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka justitieministern för svaret och berätta om bakgrunden till att jag skrev interpellationen. Jag kontaktades nämligen av en person som hade fått sin identitet stulen. Jag hade inte särskilt bra koll på den typen av kriminalitet förrän hon gjorde mig uppmärksam på den. Jag började rota i vad det handlar om och insåg att för den som drabbas av en identitetsstöld slås hela livet i spillror. Det som hände den person som kontaktade mig var att hon upplevde att post som hon trodde att hon skulle få inte kom fram. Efter mycket om och men insåg hon att de personer som stulit hennes och hennes mans identiteter hade kontaktat folkbokföringen, fått fram deras personnummer och gjort en adressändring. Hon och hennes man var alltså adressändrade enligt folkbokföringen, och personerna som gjort ändringen hade därefter börjat handla, ingå avtal och en mängd andra juridiska förbindelser med deras identiteter. Deras förslag var att vi borde skydda personnumren, att vi borde ha ett bättre skydd för våra personnummer. Jag som i grunden är journalist och värnar om offentlighetsprincipen och tycker att vårt öppna samhälle är oerhört viktigt att bevara och en grundbult för demokratin är mycket tveksam till det.

Då skulle det bli lite svårare att genomföra adressändringar och liknande för dem som inte ska genomföra dem. Jag undrar också om bank och kreditbolagen skulle kunna ha högre krav på sig när det gäller sådant som har med säkerheten att göra. Vidare undrar jag om man skulle kunna tillsätta en utredning eller dylikt för att undersöka hur stor den här brottsligheten egentligen är. I och med att det är mångfasetterat och handlar om många olika typer av brott är det svårt att få ett helhetsgrepp. För dem som drabbas rör det sig om en enda typ av brott som ödelägger deras liv och kränker deras integritet. Ett av de största problemen för de människor jag talat med som drabbats av den här typen av brottslighet är, som de säger, att hela livet blir en byråkratisk process. Så fort den som sysslar med bedrägerierna gör någonting måste den som drabbas ta kontakt med en mängd olika myndigheter och företag. Hela livet handlar till slut bara om företags och myndighetskontakter. Det är några följdfrågor mot bakgrund av justitieministerns svar.
Fru talman! Stöld av identitet är ett växande problem. Bara under förra året ökade anmälningarna av spärrade personnummer med 30 procent. Spärrade personnummer innebär att någon har upptäckt att mitt personnummer har blivit kapat, och då spärras personnumret för att bovarna inte ska kunna använda det och på så sätt få tillgång till mina pengar. Samtidigt ställer det till det när man får sitt personnummer spärrat. Det kan inte tas kreditupplysningar på den som fått personnumret spärrat, vilket i sin tur innebär att personen i fråga inte kan teckna abonnemang, inte kan ta lån eller göra annat som man behöver göra i sin vardag. Jag har varit i kontakt med en kvinna som heter Malin som har fått hela sitt liv sönderslaget för att de har stulit hennes identitet. Dessutom har de, som Maryam Yazdanfar var inne på, ändrat adressen i folkbokföringen. Det innebär att man inte vet om alla lån, abonnemang och sådant som skurkarna har tagit i ens namn. Hon har fått sitt och hela familjens liv sönderslaget. De är skyldiga hundratusentals kronor som de som gjort detta har tagit i deras namn. De har dessutom näringsförbud på det egna företaget så att de har svårt att försörja sig. De är i dag inte kreditvärdiga. Deras kunder och andra som samarbetar med dem litar helt enkelt inte på dem. Det som har hänt är att de måste betala till kronofogden för att problemet inte ska förvärras ytterligare. I andra ledet kan de överklaga till kronofogden och be att få pengarna tillbaka. Det finns ingen som helst garanti för att de kommer att få pengarna tillbaka. Om de har tur och får pengarna tillbaka får de i vilket fall som helst betala eventuella avgifter och pålagor som kronofogden har haft utöver det belopp som de ska driva ut. Det är helt vansinnigt att de ska behöva betala någonting över huvud taget för att de har blivit lurade på detta sätt. Det främsta är att regeringen måste prioritera denna brottslighet. Jag är helt övertygad om att denna typ av brott hänger ihop med till exempel bluffakturor där man skickar falska fakturor till småföretagare och försöker att tvinga dem att betala. Det är olika grenar på samma träd. Det kan ofta till och med vara grov organiserad brottslighet som ligger bakom med tanke på hur mycket pengar det finns att tjäna. Genom att angripa problemet kan man hjälpa alla de privatpersoner och småföretagare som drabbas. Men man kan även undergräva verksamheten för organiserad brottslighet som är ett hot mot hela samhället. Hur vi kan hjälpa till att stoppa denna brottslighet måste självklart utredas i grunden. Det måste gå ut ett direktiv till alla berörda myndigheter att prioritera detta och samarbeta så långt det går i verksamheten. Några saker som jag spontant kan känna att man ska titta på är först och främst att det inte ska vara så lätt att ta ett lån, att beställa en vara och teckna ett abonnemang som att göra det med ett personnummer. Det är ganska lätt att få tag i ett personnummer. Det finns på massor av handlingar. Det kan hamna på nätet av misstag. Då ska det självklart inte vara så lätt att teckna ett abonnemang enbart grundat på ett personnummer. Så fort adressen ändras i folkbokföringen tycker jag att det automatiskt ska gå ett brev till den gamla adressen, det vill säga den adress som fanns innan ändringen. Om det är en felaktig förändring kommer de som har de riktiga identiteterna att se detta och kan agera. Det kan de tyvärr inte i dag.

Fru talman! Att använda andras identiteter syftar ofta till att begå just bedrägeribrott. Detta är en brottslighet som har mer än fördubblats under en tioårsperiod. Den tar sig väldigt många olika uttryck och kräver lite olika bemötanden för att vi ska komma till rätta med den. Med utgångspunkt från den utvecklingen arbetar Rikspolisstyrelsen för närvarande med en handlingsplan för hur bedrägerier ska kunna förebyggas och utredas mer effektivt. Man har ändå lyckats förbättra utredningarna ganska ordentligt. Precis som Maryam Yazdanfar och Hillevi Larsson har redovisat är åtgärder i förebyggande syfte viktiga. Jag nämnde det i mitt interpellationssvar. Det finns synpunkter på bankers och kreditföretags säkerhetsrutiner när det gäller utfärdande av nya kort och annat. Vi hade för något år sedan ganska stora problem med kapning av lagfarter, det vill säga att man falskeligen gjorde det. Där ändrade vi rutinerna hos Lantmäteriet så att man har bekräftelsedokument och annat. Därmed har det problemet minskat rejält, och det är inte längre ett bekymmer. Det är så man måste arbeta med att se hur det ser ut och försöka hitta lösningar. Sedan finns det ibland en konflikt där man vill att saker ska gå enkelt och snabbt och där man vill använda sig av den moderna informationsteknologins alla möjligheter. Men det gäller också att vara lite streetsmart. Där tror jag att Rikspolisstyrelsens arbete och handlingsplanen kan ge en del nyttiga effekter. I det ingår också att samverka med olika myndigheter både för att bättre utreda och lagföra den här typen av brott och för att komma på åtgärder som förebygger att brotten över huvud taget är möjliga. Jag kan dra ganska många olika exempel på hur fiffigt det är. Jag nämnde i mitt interpellationssvar att det finns anledning att sprida kunskap om hur bedrägerierna går till. Det finns en del åtgärder man kan vidta på egen hand för att undvika att man är ett lätt offer. Vi har gett Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter uppdrag som rör mängdbrottslighet, att korta handläggningstider, att samverka och annat. Det mest centrala i detta och det som är viktigt är det arbete som nu bedrivs med handlingsplanen. Vi måste ha ett entydigt förhållningssätt om vikten av att arbeta mot brottsligheten men också exempel på vad som kan och ska göras i olika typer av ärenden. Det är precis det som Rikspolisstyrelsen nu arbetar med och förhoppningsvis kommer att sätta i sjön någorlunda snart.

Fru talman! Jag ser fram emot att följa Rikspolisstyrelsens arbete som justitieministern beskriver. Jag vill kommentera avvägningen vad gäller personlig administration gentemot myndigheter och om den ska vara enkel och smidig eller innehålla mer kontroll. Det kan ibland te sig lite märkligt när det gäller åtgärder som man kanske bara gör ett par gånger i livet, till exempel en flytt eller en vigsel. Man kan faktiskt bli vigd utan legitimationskontroll. Det går att gifta bort andra människor utan att den personen får reda på det förrän nästa år när det står i deklarationen vem man är sambeskattad med. Det finns en hel del sådana märkliga saker som gör att man undrar om myndigheter och Myndighetssverige inte har hängt med i hur brottslingar använder administrativa luckor för att göra olika typer av bedrägerier. Det vore bra och väldigt nyttigt för våra myndigheter om Justitiedepartementet ville ta initiativ till en mer långtgående, sammantagen utredning om vilka de luckorna är och hur man kan täppa till dem. Jag tror att människor tycker att man för händelser som sker några enstaka gånger gärna kan gå igenom lite krångel bara det blir rätt så att inte brottslingar kan utnyttja det för att begå olika typer av bedrägerier. Att anmäla vård av sjukt barn innehåller många fler kontrollinstanser än när man till exempel ska gifta sig eller flytta. Jag kan ta mig själv som exempel. Jag anmäler oftare vård av sjukt barn än jag gifter mig. Jag tycker att det är ganska självklart att det ska vara en annan prioritering av det. Jag har en avslutande fråga: Ser justitieministern mot bakgrund av detta att det behövs några lagskärpningar för att stoppa den här typen av brottslighet?
Fru talman! Ett av problemen är att kronofogden agerar som brottslingarnas förlängda arm. Det är fråga om skulder som egentligen någon annan har dragit på sig som dessa stackare vilkas identiteter man har stulit får betala. Det gäller sådant som brottslingarna har handlat för egen räkning. Men det handlar även om de räkningar som har gått till en annan adress sedan brottslingen har ändrat adressen i folkbokföringen. Det leder till att om man inte får räkningarna kan man inte heller betala dem. Då drar man på sig skulder också för egen räkning för mobilabonnemang och allt möjligt annat. I dag driver kronofogden in allting utan urskillning. Man kan såklart bestrida en räkning, men det finns ingen som helst garanti för att det kommer att accepteras. Det alla är rädda för är att bli registrerade så att det helt enkelt står i ett register att man inte är kreditvärdig. Därefter kan man inte heller teckna några abonnemang. Jag tycker att det borde läggas ett större ansvar på kronofogden. Många gånger är det såklart inte så lätt att veta om det är en riktig räkning eller en bluffräkning det handlar om och vem som egentligen är ansvarig. Som exempel har man kommit fram till att det finns ett antal kända bluffaktureföretag som försöker driva in pengar via kronofogden. Åtminstone i de fall det handlar om kända brottslingar borde man se till att inte driva in skulden. När det gäller den berörda familj som jag har talat om i dag borde man se till att de får alla sina kostnader täckta i efterhand. De ska alltså inte behöva betala kronofogdens pålagor utan få full kostnadstäckning. Självfallet ska man försöka efterforska via till exempel IP-nummer vem det är som ligger bakom. Polisen måste få bättre möjligheter att göra det.
Fru talman! Först gäller det frågan: Har Myndighetssverige hängt med? Nej, inte i alla avseenden. Det finns en väldig kreativitet när det gäller kriminalitet, inte minst när det gäller bedrägeri; det är uppenbart. Exemplet med lagfartskapningar var en dörröppnare. Det var väl ingen som hade tänkt sig att någon skulle vara så fräck att man stjäl lagfarter. En del av de exempel som har dragits i denna debatt, men också andra som medierna har beskrivit, visar hur man kollar upp postlådor, ändrar adresser, beställer nya kreditkort, ser till att bevaka postlådor och annat. Det finns en uppsjö av problem, och det dyker hela tiden upp nya. Det finns alltid mer att göra från myndighetshåll. Jag delar Maryam Yazdanfars grundinställning - man ska vara praktisk när man avgör vad som är för besvärligt att kontrollera och inte. Det var inte det jag var ute efter. Jag håller med om att det ska vara ett visst besvär att gifta sig, till exempel. Man kan visst ha rutiner för sådant som sker kanske en gång. Det är inte det frågan handlar om. Däremot kan en del typer av åtgärder innebära onödigt krångel som ska vägas mot vikten av en skyndsam handläggning. Jag vågar inte ge något direkt exempel, men jag tycker att detta är viktigt. Behöver vi då några lagskärpningar? Ja, det tror jag att vi kan behöva framöver. Vi har arbetet på Rikspolisstyrelsen, där man tittar på hur vi ska bidra till att arbeta mot detta. Vi har inte här i dag diskuterat stöld av identitet rent allmänt för att uttala sig i andras namn. Den kränkning som människor kan råka ut för på internet genom att man hotar någon människa eller talar illa om någon i en annan persons namn är ganska grav, när jag tänker efter själv. Det handlar inte om att man blir bestulen på pengar och får bekymmer på så vis, men det är en enorm kränkning. Detta är en fråga som jag har tagit upp och som vi diskuterar på departementet. Vad kan vi göra åt detta? I USA finns ett begrepp som kallas för identity theft. Man har också särskilda regler för detta. Jag är inte främmande för att man kanske någon gång måste fundera på detta, för jag tycker att också denna del av identitetsstölder är besvärande. Vi har en koppling till bluffakturor och hela denna verksamhet. Det är viktigt att se att Kronofogdemyndigheten är ganska flink när det gäller att säkerställa om någon har blivit utsatt och det påtalas att det handlar om ett oseriöst företag. Då tas det bort ur register och annat. Men det är så dags då. Jag uppfattar nog ändå att det finns en vilja från de berörda myndigheterna att se till att man går skadelös ur denna typ av problem. Men det är väldigt mycket bekymmer och besvär innan man är där. Jag tror att det finns mer att göra när det gäller att se hur man kan underlätta för den som hamnar i denna situation att ta sig igenom det hela. Det måste också finnas en tydlig gräns för vad som inte accepteras. Jag tycker inte att det är acceptabelt att man stjäl andras identitet för något syfte, egentligen. Folk bör nog försöka vara sig själva. Som jag belyste tidigare är problemet stort. Det har vuxit i takt med att informationsteknik och annat går framåt. Det utnyttjas ganska ordentligt av seriekriminella och grov organiserad brottslighet. Det finns mer att göra för att vi ska hitta metoder för att arbeta med det effektivt. Det är viktigt. Enligt kreditupplysningsföretagen är bedrägerierna någonting som ökar mycket, framför allt i storstadsregioner och när det gäller män mellan 30 och 45 år som tjänar över en viss nivå. Vi har ganska mycket kunskap om hur det ser ut. Det är utifrån detta som polisen och andra nu jobbar för ett mer fokuserat arbete mot denna typ av kriminalitet.